Herr talman! Lotta Finstorp har frågat mig dels om jag avser att se över lagstiftningen om beskattningen av elbussar, dels när ett förslag i så fall kan förväntas. Hon har även frågat mig om motiveringen för det fall att jag inte avser att se över lagstiftningen. Sverige ska ta en ledande roll i genomförandet av FN:s nya globala mål för en hållbar utveckling. Utsläppen från transportsektorn ska minska. En fossilfri fordonsflotta är en prioriterad fråga för regeringen. Det är beklagligt att miljöarbetet har prioriterats ned under flera år, men nu har vi inlett arbetet för att vända utvecklingen. Omställningstrycket i transportsektorn, från användning av fossila bränslen till alternativ som bidrar till minskade växthusgasutsläpp, ska öka. Viktiga reformer behövs, som till exempel satsningar på järnvägen och annan infrastruktur. Grundprincipen är att all el som används i Sverige ska beskattas. Det är en bra princip både för att dra in skatteintäkter och för att bidra till en effektivare energianvändning. Om undantag görs måste det finnas väl underbyggda skäl och en praktisk möjlighet att avgränsa undantaget. Dessutom måste ett undantag vara förenligt med EU:s regler. För att främja introduktionen av eldrivna bussar på marknaden inför regeringen en elbusspremie. Eldrivna bussar har stor potential att minska såväl klimatutsläpp och luftföroreningar som buller. En annan åtgärd är investeringsstöd för klimatsatsningar, vilket ökar takten när det gäller att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Det kan röra sig om satsningar på infrastruktur för laddning av elfordon. Elbusspremien och investeringsstöd för klimatsatsningar är båda investeringsstöd för ny teknik. Elbussar är ett bra exempel på ny teknik som är dyrare att investera i än konventionell teknik - men billigare att använda. Det finns därmed starkare skäl att ge stöd till investering i ny teknik än att ge stöd till driften av bussarna. Jag kan inte nu spekulera i vilka ytterligare förslag regeringen kommer att presentera under resten av mandatperioden.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Kollektivtrafiken är en av de viktigaste pusselbitarna för att vi ska kunna lösa vår tids samhällsutmaningar, inte minst avseende miljön men också avseende trängsel. Det är fler människor som flyttar till storstäder, och fler ska få plats på en mindre yta. Därför måste vi bli ännu bättre på att åka kollektivt, och för att möjliggöra detta måste kollektivtrafiken vara ett attraktivt färdsätt. Faktorer som punktlighet, pris och turtäthet spelar stor roll för att människor ska ställa bilen och välja ett kollektivt färdsätt. Det är därför viktigt att kollektivtrafiken får rätt förutsättningar för att vara ett bra alternativ till bilen. Där var bland annat det alliansregeringen gjorde bra. Man införde den nya kollektivtrafiklagen 2012 för att få ännu fler kollektivtrafikentreprenörer att komma in på marknaden och på så sätt utöka utbudet. Detta gäller även i mer glesbefolkade delar. Storstäderna behöver detta därför att fler människor flyttar dit och därför att det blir alldeles för trångt med mer bilar dessutom, men även i glesbebyggda delar måste kollektivtrafiken vara tillgänglig och väl fungerande utifrån de förutsättningar som finns där. Det jag upplevde när jag satt i trafikutskottet under den förra mandatperioden var att man i debatterna i kammaren alltid ställde gummihjul mot järnhjul och spår. Det är ganska naivt att tro att allt kommer att gå på räls i Sverige. Vi kommer alltid att behöva ha bussen. Det är också fler som åker buss i dag än det är som åker till exempel tåg och spårvagn. Därför är det väldigt spännande och intressant att se hur elbussar utvecklas i dag. De utgör i och för sig fortfarande en ganska liten andel - jag tror att det är 0,5 procent av alla bussar som går på el - men det behöver stimuleras. Därför är det intressant och bra att se att regeringen satsar just på investeringar avseende elbussar. Man glömmer dock att se helheten. Den el bussarna ska drivas med är nämligen beskattad, och då blir inte kollektivtrafiken konkurrensneutral. När det gäller tåg på spår beskattas inte elen, men elbussens el beskattas. Det är därför jag har ställt den här interpellationen till ministern. Varför vill man inte stimulera även elbussarnas drivmedel? Det är positivt att man går in med ett investeringsstöd för fortsatt utveckling, men det kan inte å andra sidan vara så att elen ska beskattas när man kör sin elbuss. Då kommer nämligen inte utvecklingen att ta den fart vi vill ha. Vi vill ju att det blir fler bussar - det har vi en stor samsyn kring - och att bussarna drivs med bra drivmedel, vilket el är. Med den beskattning som finns i dag blir det dock inte så, och därför har jag ställt frågan varför det är på det här sättet. Varför anser regeringen att det ska vara beskattning på den el som elbussarna drivs med men inte på spårbunden trafik som drivs med samma el? Följande del i svaret är intressant: "Sverige ska ta en ledande roll i genomförandet av FN:s nya globala mål för en hållbar utveckling. Utsläppen från transportsektorn ska minska. En fossilfri fordonsflotta är en prioriterad fråga för regeringen." Hur kommer det sig då att det fossila drivmedlet naturgas är helt befriat från energiskatt medan den rena elen till elbussen har en beskattning?

Herr talman! Jag vill tacka så mycket för interpellationen. Det är en mycket intressant och viktig fråga Lotta Finstorp tar upp. Här finns en stor potential för svensk industri att vara med och vara världsledande på att utveckla elbussar. Det kommer naturligtvis även att finnas en stor exportpotential i elbussar, vilket kommer att kunna skapa mycket jobb i Sverige. Jag uppskattar verkligen engagemanget från en moderat i de här frågorna. Det handlar inte bara om att klara vårt klimat utan också verkligen om ett exempel på att vi om Sverige går före kan skapa potential för nya exportintäkter och jobb i Sverige - utöver att det kan bli ett bättre klimat i flera andra länder. Jag hoppas naturligtvis att Lotta Finstorp jobbar intensivt i sitt eget parti för att Moderaterna ska stödja regeringens förslag om en elbusspremie och de andra satsningar regeringen gör för en fossilfri fordonsflotta. Det vore naturligtvis oerhört bra om Moderaterna stödde detta, men vad jag har förstått stöder Moderaterna inte regeringens elbusspremie. Man har heller inga förslag om sänkt skatt på just el som används av elbussar. Lotta Finstorp frågar varför man inte betalar elskatt på järnvägsräls men gör det om man driver bussar. Upplysningsvis skulle det enligt EU-rätten eventuellt finnas möjlighet att ha undantag från beskattning för lokal busstrafik, däremot inte för regional busstrafik, så det skulle inte kunna gälla all busstrafik i Sverige. Att ha obeskattad buss i den regionala eller långväga busstrafiken är inte möjligt enligt EU:s regelverk, utan det skulle i så fall vara busstrafik endast inom städerna. Regeringen har identifierat att problemet snarare är inköpen av bussarna. Eftersom det är väldigt dyrt att köpa in elbussarna har vi riktat subventionen just till inköp av bussarna i form av en elbusspremie. Här är det viktigt att upplysa om att med den elskatt som finns i dag är elbussen konkurrensneutral per kilometer jämfört med bussar som drivs med andra biobränslen, medan det är betydligt högre beskattning per kilometer på bussar som drivs med fossila bränslen.
Herr talman! Det hade varit intressant att få ett svar på frågan avseende naturgasen, som är ett fossilenergiämne. På naturgasen är det ingen energiskatt. Det borde ju vara något som regeringen skulle vilja fasa ut. En konkurrensneutral marknad för kollektivtrafiken måste också innebära att energibeskattningen ska vara konkurrensneutral. Det blir väldigt svårt att se det för gemene man och framför allt för den bussoperatör som gärna vill köpa en elbuss men som vet att den drar på sig kostnader för energin till sina bussar. Jag ser en rädsla för att vi aldrig får riktig fart på investeringarna i elbussar om det dessutom är en osund konkurrens mellan energislagen. Det vore intressant att höra en vidareutveckling av detta från finansministern. Det finns ett rådsdirektiv - 2003 EG, artikel 15, punkt 1 e) - som säger att det finns möjlighet till delvis eller hel energiskattebefrielse som även bör omfatta alla typer av elektriska bussar, som batteridrivna bussar och plug-in laddhybrider, det vill säga ej endast trådbussar. Här finns det en rädsla, bland annat från branschen, för att man då skulle säga att det är trådbussar som får skattelättnad eller att skatten tas bort på elen. Detta står alltså i direktivet avseende trådbussarna. Här skulle man kunna tänka sig en extensiv lagtolkning, som kanske vore en lösning, så att även trådbussarna omfattades. Det händer mycket positivt i Sverige när det gäller utvecklingen på den sidan i dag. Men det blir väldigt märkligt när man går in med en premie eller ett investeringsstöd för att utveckla bussarna, medan det inte finns någon tanke på att själva bränslet ska bli mer konkurrensneutralt. I svaret säger finansministern: Grundprincipen är att all el som används i Sverige ska beskattas. Fine! I så fall ska den alltså omfatta även tåg och spårvagnar. Det är en bra princip, fortsätter finansministern, både för att dra in skatteintäkter och för att bidra till en effektivare energianvändning. Om undantag ska göras måste det finnas väl underbyggda skäl och en praktisk möjlighet att avgränsa undantaget. Dessutom måste ett undantag vara förenligt med EU:s regler. Men den här grundprincipen stämmer ju inte i dag. I så fall borde inte vissa transporter vara befriade från elbeskattning, om svaret från finansministern är korrekt och konkret. Det vore väldigt fint att få det vidareutvecklat.

Herr talman! Den bedömning som regeringen har gjort är att kilometerkostnaden för en elbuss är betydligt lägre än för fordon som drivs med fossila bränslen. Bränsleskatten för en elbuss är 0,45 kronor per kilometer, medan den för en dieselbuss är 2,20 kronor per kilometer. För de bussar som drivs med biodiesel, som FAME, är bränsleskatten 0,47 kronor per kilometer - ungefär lika som för elbussen. För att hitta det bästa sättet att få igång en större användning av elbussar har bedömningen varit att det är viktigare att gå på just inköpet, för det är betydligt dyrare att köpa in en elbuss än en konventionell buss. Det är därför som regeringen har valt ett stöd via en premie i stället. Det är det som är bakgrunden till regeringens förslag. Tycker Lotta Finstorp att det är bra med en elbusspremie eller inte? Ska jag förstå Lotta Finstorps argumentation som att hon tycker att man ska ta bort elskatten just för elbussar? Vilket stöd har Lotta Finstorp i så fall för den politiken i sitt parti? Det vore väldigt bra om Moderaterna hade lite fler miljöförslag, för det har varit väldigt tomt på den fronten under de senaste åren.
Herr talman! Jag svarar väldigt gärna på frågorna som jag fick av finansministern nu. Det regeringen gör är att stimulera den ena delen, det vill säga för investering. Jag anser att man måste göra det som en helhet och skulle väldigt gärna se precis ett sådant förslag som vi lägger fram. Om jag uppfattar finansministern rätt ska elskatten på buss finnas kvar därför att ministern anser att det är en så billig del när det gäller själva elbussåkandet. Det är inte kostnadsnivån som är problemet utan konkurrensneutraliteten. De fordon som går på järnvägsspår, både spårvagnar och tåg, är befriade från elskatt men inte elbussen. Hela min frågeställning i interpellationen är varför bussarna ska beskattas för sitt drivmedel men inte tåg och spårvagn, för då stämmer ju inte grundprincipen i finansministerns svar, att all el som används i Sverige ska beskattas. Man har undantagit det som går på spår, men det som går på gummihjul elbeskattas. Jag förstår inte logiken i det hela. Jag hoppas att regeringen finner en helhetslösning med en premie för investeringar men också ser över detta med elbeskattningen för buss.
Herr talman! Det är tyvärr inte möjligt att uppnå konkurrensneutralitet eftersom det här styrs av EU:s regelverk. Det går inte att ta bort skatten helt på elbussar annat än för dem som går i lokaltrafik. Vad gäller den regionala och den långväga busstrafiken är det inte möjligt att ta ned skatten. Det skulle vara möjligt på den lokala busstrafiken, dock inte till noll utan lägst till EU:s minimiskattenivåer. Konkurrensneutralitet är alltså inte förenlig med EU-reglerna. Det skulle inte vara möjligt även om man ville göra det. Lotta Finstorp tycker att man ska göra både och. Men tyvärr måste man som finansminister och i en regering prioritera för att inte få stora underskott i de offentliga finanserna. Här har regeringen gjort bedömningen att pengarna är bäst använda med en elbusspremie eftersom den stora kostnaden är just för att köpa in bussarna. Däremot är det billigare att driva bussarna än om de körs på diesel. Därför har regeringen gjort denna prioritering, och politik handlar ju ofta om att prioritera. Man kan inte göra allt, utan man får välja.